Fru talman! Anders G. Högmark säger att vi i denna kammare är eniga om att en hög arbetslöshet är ett gissel.

Om man i själ och hjärta uppfattar arbetslösheten som ett gissel måste man ju ta dessa perspektiv på djupt allvar. Den öppning jag kan se i Anders G. Högmarks inlägg är att han säger att vi får ta detta på allvar när vi nu skall börja diskutera kompletteringspropositionen. Måtte då de borgerliga företrädarna i denna riksdag vara beredda att vända om, så att vi går mot en politik som innebär att vi använder pengar till nyttiga, vettiga jobb i stället för att passivt skicka ut dem i form av kontantstöd och därmed upprätthåller det gissel som arbetslösheten innebär. Anders G. Högmark säger att mycket litet gjordes under 80-talet. Jag skulle kunna ägna en god stund åt denna fråga, men jag skall bara nämna några saker som jag tycker är viktiga och som jag har redan tidigare i en replik på Elver Jonssons anförande tagit upp: omväxlingen till en lägre inflation genom Rehnbergsavtalet och andra insatser men också välfärdspolitikens utveckling, inte dess avveckling. Jag vill erinra om att det var den socialdemokratiska regeringen som genom förhandlingar med landstingen genomförde en sjukvårdsgaranti för vissa sjukdomar. Det var en fråga som Moderaterna drev. Jag tyckte att det var en bra fråga, och det var också därför som den socialdemokratiska regeringen lade fram förslag om detta. Jag vill erinra om att Socialdemokraterna genomförde samverkan mellan socialförsäkring och sjukvård för att minska köerna och förbättra människors hälsa. Jag vill erinra om att det var Socialdemokraterna som lade fram förslag om en aktiv rehabilitering i sjukförsäkringen, och det var Socialdemokraterna som lade fram förslag om insatser på arbetsmarknaden, för det goda arbetet och för arbetslivets villkor. Man kan faktiskt inte bara låtsas som att denna plattform inte existerar, och jag menar att vad den borgerliga regeringen nu gör är att spoliera dessa förutsättningar. Vi kan inte gå med på att man bygger upp en politik på ofinansierade skattesänkningar, en politik som skjuter över välfärdspolitikens finansiering från dem som har förmåga att betala till dem som har det sämre ställt. Detta är den viktigast kritiken. Dessutom får man inte någon tillväxteffekt genom skattesänkningar på förmögenhet och kapital. Detta går inte ihop, Anders G. Högmark.
Fru talman! När det gäller balansen eller kanske snarare obalansen mellan kontantstödet och de arbetsmarknadspolitiska insatserna råder det väl inget tvivel om att kontantstödet har vuxit. Detta är ju betingat av den fullständiga explosion som har skett i fråga om arbetslösheten genom de nedläggningar som orsakats av den ekonomiska politik som har förts under 80-talet. Låt oss säga så här: Det finns ingen i denna kammare som känner en lust för att andelen kontantstöd ytterligare skall öka visavi de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag är definitivt inte tilltalad av den modell som går ut på att vi i växande omfattning skall ha kontantstöd i stället för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Låt oss alltså ha detta som utgångspunkt i diskussionen framöver. Ingela Thalén säger att mycket gjordes under 80 talet. Jag ifrågasätter inte att Socialdemokraterna gjorde mycket, men det är ju inte säkert att vad de gjorde var rätt. Våra skilda värderingar kan naturligtvis påverka betygsättningen, det är jag helt medveten om. Det fanns säkert saker som gjordes, t.ex. insatserna för att börja växla ner inflationstakten. I vilken utsträckning det var helt eller delvis Rehnbergs förtjänst kan man diskutera, men ambitionen att växla ner inflationstakten var god, och den ambitionen fanns säkert hos alla partier, även om metoderna kanske var litet olika. Vi föreslår inte ofinansierade skattesänkningar. Vi sänker inte skatten för kapitalägarna på grund av att vi ''tycker synd om kapitalägarna'' utan just för att vi skall få kapital till Sverige. Vi tycker att det är ganska sunt att svenskt kapital nu inte som på 80 talet söker sig ut till fastighetsmarknaden i Europa, utan vi tycker faktiskt att det kunde vara roligt om utländskt kapital sökte sig till tillverkande industri så att de långsiktiga, strategiska investeringarna i den tillverkande svenska industrin kunde tryggas. Vi menar att ett motiv för förändringar i kapitalbeskattningen eller för en sänkning av skatten på energi kan vara att företagen skall komma hit eller åtminstone behålla sin tillverkning här i Sverige, så att inte ytterligare tiotusentals jobb flyttar ut från Sverige. Då lär vi nämligen få långt att gå innan vi uppnår någon form av full sysselsättning. Då kommer vi verkligen att se till att driva upp arbetslöshetsnivåerna. Det är bra med ett antal beslut, men det är bättre med riktiga beslut.
Fru talman! Jag tar med stor uppmärksamhet verkligen till mig det som Anders G Högmark säger om kontantstödet. Jag tycker att det känns väldigt lovande. Jag ser faktiskt fram emot att det i arbetsmarknandsutskottet fr.o.m. torsdag, då vi börjar behandlingen av kompletteringspropositionen, blir en mycket konstruktiv diskussion om de socialdemokratiska förslagen kring infrastruktur och kring insatser för kompetensutveckling, utbildning och andra investeringar. Detta finns redovisat i det här förslaget som nu i och för sig kommer att avslås, men som kommer tillbaka i kompletteringspropositionen. Med tanke på det som Anders G Högmark nu sade hoppas jag att vi kan få en förnyad grund för en positiv diskussion. Det är ju inte sant, Anders G Högmark, att ni har finansierat sänkningen av kapitalbeskattningen. Den är inte finansierad. Budgetunderskottet visar alldeles tydligt att de skattesänkningar som har företagits inte är finansierade. Dessutom leder inte den typen av skattesänkningar till den tillväxt som regeringen förväntar sig. All erfarenhet från andra länder visar att det är så. Även vi Socialdemokrater vill ha ett program för en riktig näringslivspolitik. Vi föreslår också en sänkning av energibeskattningen, men vi avvisar regeringens konstruktion och förslag. Vi vill skapa goda förutsättningar för små företag, för stora företag och för internationella företag att etablera verksamheter i Sverige. Jag vill påpeka att den svenska företagsbeskattningen sett i Europaperspektivet är mycket låg. Det är alltså inte där problemet ligger. Men att förskjuta bördan från dem som har det svårt redan i dag till dem som faktiskt klarar sig bra ändå, och dessutom göra det ofinansierat, kan vi bara inte ställa upp på, Anders Låt oss ta den arbetsmarknadspolitiska diskussionen, och låt oss se till att vi skapar en grogrund så, att det inte blir en galopperande kontantstödsutbetalning. Då tror jag att vi ändå med den här riksdagen som bas kan åstadkomma någonting relativt hyggligt.

Herr talman! Jag har begärt replik på Anders G. Högmark därför att Johnny Ahlqvist sade att resultatet av denna åtgärd blir 10 000 Har Johnny Ahlqvist rätt i det? Oavsett om det är 40 000 eller 50 000 blir det ju minus på ett annat sätt. Anders G. Högmark argumenterade också för att de ungdomar som inte har något beredskapsarbete inte heller skall få något. Det skulle vara intressant att se hur många fler ungdomar netto som kommer i arbete tack vare effekten av den här föreslagna åtgärden. Den här diskussionen om formalia, Anders G. Högmark, är inte så oväsentlig. Vad hindrar egentligen regeringen från att säga att de ungdomar som behöver praktiktjänstgöring -- precis som alla andra i sina dagar har fått -- får anställning. Jag har i min verksamhet arbetat med många ungdomar som har haft praktiktjäntgöring under sommaren. Vad är det som hindrar detta? Vad är det hindrar att man skapar riktiga praktikarbetsplatser och skiljer ut dessa från ordinarie arbetsplatser? Jag förstår inte vad det är som gör att regeringen lägger fram förslag som hindrar utskottet från att komma fram till ett sådant förslag. Det tycker jag Anders G. Högmark skall diskutera i stället för att säga att andra partier har invändningar. Den klassiska frågan vad som är ordinarie verksamhet och vad som är praktikverksamhet kommer att ställas -- i verkligheten. Denna fråga kommer man aldrig undan. Till frågan om 1980-talet. Jag erinrar mig att Anders G. Högmark ville ha bort valuta och kreditregleringar. I och med devalveringarna började då privata människor i tjänste och industrisektorn att spekulera. Så skapades det systemet. Det var just de krafter som Anders G. Högmark nu satsar på genom stimulanser till kapital och annat i syfte att ordna det hela från industrisidan. Det är samma slag av människor och samma slag av intressen som det handlar om. Jag hör emellertid aldrig från moderat håll att man nu genom hög kompetens skall trygga industriutvecklingen i vårt land, att de arbetande behöver all omsorg och att vi skall ha en bra arbetsorganisation och en bra arbetsmiljö för att kunna ordna det hela. Det sägs aldrig, utan det är kapitalstimulanser som är avgörande. Jag tror inte, Anders G. Högmark, att det är de frågorna som är helt avgörande för oss som har världens lägsta företagsbeskattning, åtminstone i OECD-länderna. Det är i stället fråga om var man kan landa med en ökad kompetens i investeringar och med arbetare som får ta ansvar. Man hör aldrig från moderat håll den typen av frågeställning ens. Så till det som regeringen verkligen har ansvar för. Anders G. Högmark tar upp till diskussion och anklagar den offentliga sektorn under 80-talet för en mängd misstag. Jag kan hålla med i många frågor. Nu drar man emellertid in 7,5 miljarder kronor för nästa års planering, och för 90-talet i övrigt aviserar denna regering minskade resurser för kommunerna, vilket enligt Kommunförbundet gör att 65 000 till 70 000 människor blir arbetslösa. Vad har ni för alternativ till detta? Vad gör ni när dessa människor går ut i arbetslöshet?
Herr talman! Jag sade tidigare att om den här reformen med undomspraktik blir framgångsrik, dvs. med brutto på 30 000 upp till 80 000 ungdomar intresserade, blir nettot stort. Det blir större än den omtalade siffran 10 000. Huruvida nettot blir 10 000, 15 000 eller 30 000 är avhängigt reformens framgång. Vad regeringen och rimligtvis hela denna kammare borde vara intresserade av är att pröva något som vi inte har prövat tidigare. Det vi tidigare har prövat har ju inte varit så kolossalt framgångsrikt. Det är därför vi prövar dessa litet okonventionella grepp. Tag hellre fasta på att jag säger att jag är övertygad om att -- jag är säker på att arbetsmarknadsministern kan bekräfta att det förhåller sig på det viset -- regeringen är beredd att tillföra de finansiella resurser som behövs för att klara den efterfrågan, så att säga, som kan bli aktuell om reformen blir den framgång som vi har anledning att hoppas på. För ungdomarnas bästa är det angeläget att den blir det. Lars-Ove Hagberg frågar också varför vi moderater är så ointresserade av formalia. Det kanske är så att vi har lyckats fånga upp det som unga människor tycker, nämligen att hitta på något som inte är så komplicerat och som innebär att man inte behöver syssla med bestämmelser av olika slag. Vi gör nu ett försök till detta. Det är inte något ovanligt att ha ett praktikantförhållande utan ett anställningsförhållande. Det finns också praktikanttjänstgöring med anställningsförhållande. Vi vill nu pröva praktikantarbete utan anställningsförhållande, och därefter får vi se om det fungerar bra, vilket vi har anledning att tro. Detta under förutsättning att vi inte får uttalade och outtalade viljeyttringar om att försöka sabotera det. Jag hoppas att jag har uppfattat det fel, och att i stället alla på arbetsmarknaden, inkl. de tre fackliga organisationerna, är beredda att ställa upp helgjutet. När det gäller företagsbeskattning m.m. hävdar jag att det inte är på grund av bolagsbeskattning som kapitalet har flytt från Sverige. Traditionellt sett har vi haft en ganska låg bolagsbeskattning i Sverige, vilket även Lars-Ove Hagberg vet. Det är emellertid företag som har dragits med väldens högsta energibeskattning som funderar på att lägga tillverkningsprocesserna utanför Sverige. Det borde vara välbekant för Lars-Ove Hagberg, med hans stora kännedom om Bergslagens stålindustri, att man där har synpunkter på just energibeskattningen. Det är inte heller okänt att den allvarligt höga skatten på arbetande kapital när det gäller arvsbeskattning har skapat stora problem -- t.o.m. olösliga problem -- för många familjeföretagare. Företagare som tvingats sälja ut till anonyma koncerner i stället för att kunna låta det lilla företaget, som man haft i generationer, ligga kvar på den lilla orten. Vi ser nu till att dessa hinder tas bort, och vi kommer att fortsätta arbeta i den riktningen. Vi vill nämligen ha svensk industri i Sverige. Vi anser att på samma sätt som kapital kan gå ut till Europa kan det också komma in till Sverige. Det är regeringens ambition, som vi tänker försöka att förverkliga.
Herr talman! Jag förstår fortfarande inte varför utskottet inte rättade till de bekymmer som finns i verkligheten när chansen fanns. Det svarar inte Anders G. Högmark på. Är det 65 000 ungdomar som är arbetslösa och som kommer att omfattas av detta? Ja, hellre det i så fall än ingenting. Anders G. Högmark, ni skulle emellertid ha kunnat se till att problemen inte uppstår. Alla vet väl att det blir en gränsdragning mellan praktik och ordinarie arbete. Bästa sättet att lösa det problemet på är, av många olika orsaker, med hjälp av arbetsgivaransvar. Jag förstår inte varför ert förslag läggs fram. Är det för att legalisera lägre löner? Det kommer ju att innebära lägre löner. Ungdomar kommer att fundera: Vad är detta? Här gör jag nästan ett ordinarie arbete, men med lägre lön och utan ordnade förhållanden på arbetsmarknaden. När man lägger fram ett förslag har man ansvar för förslaget. Vänsterpartiet säger ja till praktik, men då är det praktik det handlar om och inte något annat. Regeringen har haft chans att räta upp sitt förslag till något ordentligt. Nu har man i stället skiljt på arbete och arbete. Ordinarie arbeten är viktiga. Det är också viktigt med beredskapsarbeten för de som är under 25 år och som har varit ute på arbetsmarknaden. Så till företagen. Moderaterna är sällan intresserade av den stimulans som finns i arbetsoch näringslivet när det gäller de arbetande i form av hög kunskap, arbetsorganisation, ansvarstagande. Det sägs ingenting om det. Det handlar ofta om att stimulera anonyma kapitalägare, som knappast är närvarande, men som till synes har ansvar för näringslivets utveckling och för industrin. Jag tror inte att den avgörande frågan för utvecklingen framöver är enskilda punktskatter på t.ex. energin eller vissa småföretag, utan den avgörande frågan är vad vi i Sverige, i höga nord, kan erbjuda i fråga om industriutveckling, om vi skall ha denna industri kvar. Fortfarande görs det emellertid ingenting från denna regering, bortsett från att stimulanser ges. Det är därför som jag här i dag har sagt att det är anmärkningsvärt att utskottet avstyrker ett socialdemokratiskt litet yrkande om denna kompetenshöjning. Jag har tidigare i en frågestund talat med arbetsmarknadsministern om betydelsen av att man behåller arbetskraften i industrin och att man tar ett ansvar för arbetskraften och ser till att den utvecklas. Men jag har inte fått något svar angående detta. Det är detta som är beklagligt i regeringens politik inför framtiden. Jag tror nämligen inte att denna vinstmaximeringsideologi kommer att ge något resultat för Sverige om inte den politiska sfären gör en oerhört stor politisk insats.
Herr talman! Det primära för regeringen har varit, och kommer säkert att vara det ett par år framöver, att se till att flykten från Sverige när det gäller kapital och investeringar bromsas upp. Jag är alldeles övertygad om att det är nödvändigt att göra ytterligare förändringar för att göra det lockande att investera och utvecklas i Sverige. Lars-Ove Hagberg säger att vi är totalt ointresserade av utveckling av personalen, inflytande, m.m. Det är ju med förlov sagt inte sant, för att uttrycka det mycket diplomatiskt. Jag är utomordentligt tilltalad av att personalen utbildas, att kompetensen är hög, och att det blir status i industriarbetet. Detta sade jag i mitt inledningsanförande. Jag tror att ett av de största problemen framöver kommer att vara att få ungdomarna tillbaka till industrin och att få dem att känna att det är attraktivt att jobba i tillverkande industri, inte minst med tanke på att det har varit problem att hålla ungdomarna kvar i industrin. Jag tror inte att alla människor i något slags postindustriellt samhälle skall kunna jobba utanför industrin. Vi kommer faktiskt att ha ett växande behov av duktiga människor som tycker att det är intressant och att det är status att jobba med kvalificerade arbetsuppgifter just inom industrin. Av det skälet finns det all anledning att lägga fram förslag om att stimulera detta. Men det är inte säkert att Sveriges riksdag på alla punkter måste tala om både det ena och det andra. Detsamma gäller ungdomspraktiken. Det handlar om praktik. Det kommer säkert, som även Elver Jonsson var inne på, att finnas många exempel då arbete kommer att utföras inom praktiken, kanske även arbete av reguljärt slag under kortare eller längre tid. Det kan hända att det då kan uppstå tekniska problem. Men om vi i denna kammare skall börja detaljreglera detta, kommer vi att hamna i en situation som innebär att denna reform inte kommer att lyckas. Den kommer att få vanrykte. Den blir för besvärlig att hantera. Vi överlåter nu till förnuftiga människor och parter i de enskilda företagen, små eller stora, att hantera detta med gott omdöme. Det tror jag gagnar ungdomarna bäst. Och det är faktiskt ungdomarnas väl och ve som vi sätter främst. Jag hoppas än en gång att denna reform kan bli en framgång, och jag hoppas verkligen inte att det blir någon form av sabotage. Då kommer, som sagt, domen från ungdomarna och inte minst från deras föräldrar att bli mycket hård. Reformen är värd ett mycket bättre öde.

Herr talman! Vårt land lider i dag oerhört av sviterna av 80-talets inflations och spekulationsekonomi. Ur den socialdemokratiska garderoben ramlar det ena ''arvet'' efter det andra ut. Senast var det Nordbanken som så att säga ramlade ut för andra gången. Detta ställer krav på insatser på 20 miljarder kronor. Den socialdemokratiska regeringen har haft detta i sin hand, och vi får betala notan. Lindrigt sagt så blev 80-talet inte bra. Den andra jättedevalveringen försvaras inte av någon ekonom i dag. Vi fick överlikviditet i bankerna, avreglering, och pengarna formligen kastades efter framför allt dem som gjorde fastighetsaffärer. Vi fick en våldsam överhettning i slutet av 80-talet. Produktiviteten i företagen stod stilla, men det togs ut tvåsiffriga löneökningar. Investeringarna flyttade från Sverige till utlandet, och därmed tusentals och åter tusentals jobb. Byggsektorn köpte folk från exportindustrin, som fick lägga ned. Under socialdemokratins välsignelse byggde man i kvarter efter kvarter kontor som sedan stod tomma. Tre fjärdedelar av förlusterna i banksystemet i dag beror på fastighetsbelåning, ett ohejdat kontorsbyggande och en lånekarusell. Fördelningspolitiskt blev 80-talet orättvisans årtionde. Miljonärer och miljardärer ökade under kort tid i en takt som aldrig tidigare. Man ser på kurvorna som upprättas av OECD, EG och andra organ att Sverige -- då man i EG och OECD-länderna, från 1989 och fram till nu, höll industriproduktionen uppe -- helt på egen hand dök rakt nedåt när det gäller industriproduktion. Det rör sig om siffror upp mot 20 procentenheter. Då reagerade socialdemokratin. Det mesta av det som vi nu upplever är hemmalagat. Sedan råder det nu dessutom en tung internationell lågkonjunktur. Jag vill direkt säga att det skulle ha varit lätt att leva och klara den internationella lågkonjunkturen om vi inte hade haft detta jättearv i form av vad socialdemokratin hemmalagade. Det är det som i dag är den tunga ryggsäcken och som gör det så svårt för arbetslösa m.fl. Jag vill sedan tala om en del positiva saker. Produktiviteten ökar nu mycket snabbt i svenska företag. Det är bra. Inflationen är låg. Vi har på kort tid tagit igen ca 10 procentenheter av konkurrenskraften genom att löneglidningarna nu i stort sett har upphört. Dessutom arbetar man nu med produktiviteten i nästan alla företag. Det rör sig om betydande förbättringar. Det andra som är mycket tillfredsställande är att utlandet börjar intressera sig positivt för Sverige. Det är något nytt. När det var som värst under den socialdemokratiska tiden gick, på årsbasis, närmare 100 miljarder kronor till investeringar utomlands, medan det kom in bara 10 miljarder kronor till Sammantaget är det vår bedömning att många svenska företag kommer att hänga med bra. Det börjar vända i en del branscher redan till hösten, och 1993 kan det bli rätt normala konjunkturer. Sedan vill jag beröra arbetsmarknadsprognoserna för resten av 1992 och för 1993. Ni har alla tagit del av en mängd bankprognoser och av AMS prognosen. Alla har de det gemensamt att de visar att ungefär 10 % av arbetskraften står utanför ordinarie arbetsmarknad. Enligt AMS-prognosen, som tagits upp här i dag, är 7,5 % öppet arbetslösa och 3,5 % föremål för åtgärder, medan regeringen har lägre siffror i sina prognoser. När det gäller detta med vad AMS orkar med på ett ansvarsfullt och riktigt sätt beträffande ungdomsförslaget konstaterar jag att AMS kommer att få lämna den treprocentsnivå som man så ofta har talat om. Man kommer i alla fall att hamna på 4 % i fråga om dem som är föremål för olika åtgärder. Tyvärr beräknar jag att vi, trots att konjunktererna förbättras, får leva med det faktum att fler människor står utanför ordinarie arbetsmarknad -- mycket beroende på att det produktivitetsarbete som har pågått ett tag i företagen fortsätter med full kraft hela 1992 och hela 1993. Detta är nödvändigt för att Sverige skall bli starkt på världsmarknaden, för att vi skall bli starka gentemot import till Sverige. Det är en liten mardröm för dem som är arbetslösa och dem som hotas av arbetslöshet. Det är också en liten mardröm för oss som verkligen kämpar för arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik. Till detta kommer att ett antal kommuner, genom att ha spänt sig för kraftigt före valet, har så dålig ekonomi att de måste anpassa sin verksamhet. Sett till varslen i stort gäller 97 % av varslen dem som jobbar hos privata arbetsgivare. 3 % gäller den offentliga sidan. Men nu ser man en liten omsvängning. Sett till vad som har hänt hittills i år kommer 12 % Resterande procent gäller således männen. Det är bilden just nu. Sedan något om arbetslinjen. Jag har bevistat mitt första arbetsmarknadsministermöte i OECD -- det var också en tillställning. Där diskuterades arbetslinjen. Det slutade med att hela OECD beslutade att de olika länderna skall gå in för arbetslinjen. Det är en liten tröst för Lars-Ove Hagberg att beslutets inriktning är klar. Men jag tror att det arbetet i många OECD-länder kommer att ta lång tid. Vad vi har att resonera om är trots allt den ordinarie arbetsmarknaden. I det avseendet ser jag på tillvaron på det sättet att stora företag är oerhört viktiga. Men det är inte där som jobben kommer till. Kommunerna, landstingen och staten blir inte heller framtida syselsättningsmotorer. Det kommer att betalas en hel del offentligt. Men det är inte säkert att alla jobb finns i kommuner och landsting. Vad vi har att lita till och vad vi måste satsa på är små och medelstora företag. I det sammanhanget måste vi göra det lättare på olika sätt. När det gäller hårda frågor -- det handlar om att låta pengarna vara kvar i företagen i stället för att det skall planeras på alla sätt och vis och beskattas -- vill jag säga följande. Låt pengarna vara kvar för investeringar och nya jobb. Detta har vänstern begripit. Men Socialdemokraterna har inte begripit det, vilket jag beklagar. Det här innebär nämligen att det blir en förfärlig press när det gäller konstlade jobb i stället för att det är fråga om ordinarie jobb. Man måste också diskutera villkoren i stort, för nu är kapitalmarknaden, valutamarknaden, avreglerad. Pengarna passerar hur lätt som helst över våra gränser. Därför kan vi inte köra ''eget race'' hur som helst om vi vill åstadkomma jobb i Sverige i stället för utomlands. Här återstår mycket av självprövning för det socialdemokratiska partiet. Man må tycka vad man vill om hur det egentligen förhåller sig. Men vad jag här har redogjort för är det faktiska läget. Frågan om en bättre kapitalförsörjning är också i stor utsträckning avgörande. I dag har rätt sunda företag svårt att få tag i pengar. Det var ju under en tid så, att man kastade ut pengar på vad som helst -- objekt som nu löses in, med jätteförluster. Men i dag är det svårt också för sunda företag att få tag i pengar. Så något om de mjuka frågorna. Det är oerhört viktigt att vi får en arbetslivslagstiftning som är anpassad till framtidens arbetsmarknad. När det gäller medarbetarna vill jag säga att jag inte tror att striderna framöver kommer att ligga inom företagen. Där har man all anledning att samarbeta för att få ett stabilt lönsamt företag samt fina och goda arbetsplatser. Hoten kommer i stället från Sydkorea och en mängd länder runt om oss. De som jobbar i företagen måste hjälpas åt för att vara minst lika duktiga som man är i andra länder. Sedan vill jag säga litet grand om arbetslöshetsförsäkringen. Den vi i dag har går runt, efter kraftigt höjda egenavgifter vid en öppen arbetslöshet om 2,5 procentenheter. Det är läget i dag. Ändå står 25--30 % av dem som inte har jobb utanför arbetslöshetsförsäkringen. Varje procent kostar 5,5--6 miljarder kronor. Det är alltså dyrt och jobbigt. SAF t.ex. har visat en kalkyl. Man tycker att staten, SAF och parterna skall betala en tredjedel var. Enligt min mening skall parterna nu betala arbetslöshetsförsäkringen och framöver också den allmänt obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen. Det skall vara regel när man diskuterar de här frågorna. Här måste man ta ett eget ansvar i ganska stor utsträckning. Det finns inga pengar hos staten att fylla på med när det gäller arbetslöshetsföräkringen. Så ytterligare litet grand om arbetslinjen. Jag vill säga att jag är förfärligt besviken och bestört över en del ledande socialdemokraters uttalanden. Nästa år kommer arbetslösheten -- det gäller olika åtgärder och den öppna arbetslösheten -- att kosta i storleksordningen 50--60 miljarder kronor. Dessutom kommer det ärvda läget med nolltillväxt att innebära att statsinkomsterna minskar med kanske ca 15 miljarder kronor. Där känner jag besvikelse över dem som skall veta bättre och som säger att det är så här regeringen vill ha det -- speciellt som det i stor utsträckning är dessa som har åstadkommit det hela. Om man har någon sorts begåvning borde man förstå att det är självklart att regeringen vill ha full sysselsättning och så låga utgifter som möjligt för öppen arbetslöshet och AMS-åtgärder.

Sedan går jag över till ungdomsförslaget. Vi utgår ifrån att de som är unga i dag är helt oskyldiga till 80-talets slapphet, som pågick i många led.

När man inte kom fram den fackliga vägen, när man inte hade råd med avtal, sade man att nu får ni jobba halvtid och få ännu mindre pengar. På halvtid får man faktiskt mycket mindre pengar än man får om man med något lägre lön jobbar heltid. Den vägen valde Dessutom gjorde de allt för att få in alla i offentlig verksamhet. Elver Jonsson, jag och ännu fler ställde upp på detta dåliga förslag på grund av att alternativet var värre, nämligen att ungdomarna skulle befinna sig på gator och torg. Men det blev fel. Sedan kom jobben i näringlivet. Det fanns inte arbetskraft. Ungdomarna höll på att ''vicka'' sig fast i offentlig tjänst, där de sedan hade svårt att hålla sig kvar. Det blev förfärligt fel. Det är jag som är litet gråhårig som kanske skall övergå till halvtid, inte unga människor. De skall arbeta de tider som gäller för arbetsmarknaden. Det andra som jag vill nämna är erfarenheterna från dagens ungdomsgaranti, där arbetsgivarna betalar 40 % och staten 60 %. Det har visat sig, Ingela Thalén, att företagen inte tar emot just några 18 19-åringar. De hamnar nu, nästan till 100 %, på kommunalkontoren. Där har de ingen framtid. Där kommer inga nya jobb just nu. Det är alltså i mycket hög utsträckning bortkastad tid och förvaring för unga människor. Vi kan inte stå och se på att alla nu åter kommer in i offentlig verksamhet. Vid möten med arbetsförmedlare och länsarbetsnämndsdirektörer har jag fått höra att många ungdomar, som verkligen behöver förbättra sin utbildning, när de av arbetsförmedlingen erbjuds 5 300 kr. i månaden för att fullfölja utbildningar, för att stå rustade och vara bra för arbetsmarknaden när konjunkturen vänder, säger: Nej, det gör vi inte. Om vi går till kommunalkontoret, där vi inte behöver slita ihjäl oss, får vi upp till 10 000 kr. och ibland litet mer än så. Detta leder fel. Det här är alldeles på tok för dessa unga människor, som behöver bredda sin utbildning för att sedan få bra ordinarie jobb och gå vidare på egen hand. Det finns också internationella erfarenheter. När det blir bättre tider i länder där arbetslösheten har legat på 10, 11 eller 12 % öppen arbetslöshet uppstår överhettning vid 6, 7 eller 8 % öppen arbetslöshet. Det säger i klartext att framför allt många unga människor har farit så illa att de inte längre duger som arbetskraft. I dag har EG länderna 20 % ungdomsarbetslöshet. Sverige skall icke sätta sig i den situationen, därav detta förslag för unga ungdomar och för gruppen t.o.m. 24 år. Ni har pratat om reglerna. De är mycket enkla. Två löneklasser, yngre och äldre ungdomar. De är desamma som för utbildningsbidraget, utom för dem som är kassaberättigade. De fortsätter som förut. Finessen är, vilket jag tror är riktigt bra, att ungdomarna nu skall söka sig praktikjobb inom de områden där de tror att de skall arbeta. Skall man bli mäklare går man inte till kommunalkontoret, utan då går man till mäklaren och ber att få praktiken där. Skall man bli rörmokare går man till en sådan firma. Då blir praktiken ett led i de ungas utbildning, och de står färdiga när tiderna förbättras. Vad består arbetsgivarinsatsen av? Det är ingen dålig insats. Arbetsgivarna skall lära ut så mycket som går att lära ut under denna sexmånadersperiod. De skall visa att de tänker ta hand om sina blivande medarbetare. Det är viktigt. När jag pratar med representanter för näringslivet märker jag att de är fullt medvetna om att de här har en unik chans att visa att de är bra och att det även är bra att jobba i det tillverkande näringslivet. Jag har naturligtvis -- några har frågat om det -- litet långsiktiga tankar om denna praktik. Normalt är den sex månader, men den kan förlängas för vissa. Man kan få en period i annan veksamhet, som man också är intresserad av. Men praktiken kan också avbrytas med rekryteringsstöd. Sedan hoppas jag att det, när man har gjort den här övningen under senare delen av 1993, är så mycket ljus i tunneln att verksamheten bär på egen hand, med vanliga avtal och vanliga relationer. Detta är en försöksperiod på ett år. Till min glädje kan jag säga, Johnny Ahlqvist, att TCO oreserverat stöder förslaget. SACO stöder det, och Kommunförbundet stöder det, t.o.m. under socialdemokratisk ledning, Landstingsförbundet stöder det, t.o.m. under socialdemokratisk ledning. Jag trodde att jag hade LO hemma efter sex timmars samtal, men det gick inte riktigt så. Men det säger jag: de som eventuellt funderar på att sätta käppar i hjulet för det här systemet, de sätter i första hand käppar i hjulet för LO-medlemmarnas barn och ungdomar. De som har mycket goda kontakter i näringslivet brukar också hitta platser åt sina barn. De som inte har de rätta kontakterna har det svårast att komma in. Så är det, tyvärr. Därför varnar jag för att man skall försöka förstöra för ungdomar. Ge dem chansen under dessa svåra ett till ett och ett halvt år, som vi måste överbrygga. Arbetslöshetens sammansätting är sådan att man när det blir lediga platser ute i företagen tar in friställd, redan erfaren arbetskraft. Ungdomarna blir jätteförlorargruppen, därför får vi inte släppa dem. Jag tycker att det är bra att utskottet har kompletterat med partssamrådet. Det är redan på gång. Där hoppas jag på ett konstruktivt samarbete också med LO:s representant. Antalet platser för ungdomspraktik beror på kommunerna. Där kan socialdemokraterna gå hem till sina socialdemokratiskt ledda kommuner och säga till dem att starta det tredje gymnasieåret. Ju fler ungdomar vi kan få in där, desto färre får vi att ta om hand i ungdomspraktik eller i annan utbildning. Jag räknar faktiskt med att vi kan få hela 60 000--80 000 ungdomar i ungdomspraktik under senare delen av hösten. Det är ett mycket högt tak. Det här är jobbigt, för det är utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Men låt mig betona att varje annat alternativ är sämre. Att ha ungdomarna till ingen nytta ute på gator och torg är det mest förödande. Sedan till det socialdemokratiska förslaget. Det är ju prövat på 18--19-åringarna. Arbetsgivarna skulle betala ungefär det ni vill, men arbetsgivarna tar dem inte. De har inte råd med att en tredjedel av företaget går med förlust. Det är 100 konkurser varje vardag, och många företag har näsan precis över vattnet. Så förslaget är prövat, men det har inte gett något resultat. När det inte gett något resultat på 18--19-åringarna, hur skall man tro att det kan ge resultat på 130 000 ungdomar som ligger utanför den ordinarie arbetsmarknaden? Det är omöjligt, och det vet ni. Om samförstånd har det talats. Elver Jonsson, jag och Anders Högmark visade samförstånd för ungdomarnas del när det gällde de dåliga ungdomslagen 1984. Ni klarar inte av att visa samförstånd när det gäller ett förslag som är flera gånger bättre. Ni klarar inte av det. Jag trodde att ni skulle göra det, men det gör ni alltså inte. Det är att beklaga. Ert förslag innebär i klartext arbete för några få, arbetslöshet för resten av ungdomarna. Skulle ni lyckas med ert förslag, vilket är omöjligt, skulle ni ruinera arbetsmarknadsfonden, men det är nog ingen risk. Förslaget betyder alltså arbete för några få och arbetslöshet för resten. Sedan vill jag gå in litet på avtalsfrågorna. Man måste notera, att när vi har nolltillväxt och man får tvåsiffriga löneökningar, fungerar det inte. Rehnbergsavtalet skall avlösas den 31 mars 93 av ett nytt, så långt löper Rehnbergsavtalet. Där vill jag säga att det har tagit åratal, kära socialdemokrater, att förstöra Sveriges arbetsmarknad. Det kommer att ta lång tid att komma tillbaka till full sysselsättning, men det kommer att gå väsentligt bättre om vi får ett mycket ansvarsfullt avtal som avlöser det som då kommer att gå ut. Tillsammans med produktivitetsförbättringar och ett stort ansvar kommer vi åter att få full sysselsättning snabbt. Det är det bästa som vi kan göra, självfallet för de arbetslösa, men också för var och en som av de arbetande, för arbetslösheten är dyr. Den i dag för höga arbetslösheten kostar varje arbetande människa runt 8 000 kr. efter skatt. Det kan inte betalas av andra än det arbetande folket. Därför finns det ett stort gemensamt intresse att arbeta för produktivitetsförbättringar och avlösa avtalet på ett ansvarsfullt sätt, så att vi får riktig fart på ekonomin. Nu är de enkla vägarna stängda. Det går inte att devalvera sig ur problemen, med ecuanknytning och EG-samarbete. Kan vi få det så, är jag övertygad om att flertalet av 90-talets år blir goda år för Sverige med full sysselsättning, god tillväxt och reallöneökningar i stället för 80-talets spekulationer och inflation. Jag måste litet beröra de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Att låna sig fram och bara redovisa räntan är en lätt väg att gå kanske ett litet tag. Man kan säga att vi kanske skulle kunna lösa Nordbankens problem och få 20 miljarder, som oppositionen också menar behövs för att klara upp saker och ting, med att låna 20 miljarder från S-E Banken och på statens budget bara ha en kostnad på ett par miljarder. Det är den väg som Socialdemokraterna förespråkar. Men att ta 5 miljarder från Statshypoteket innebär att bostadsfinansieringen stannar. Det går inte att konstlat hålla i gång, även om man skall ge bättre bidrag för vissa saker. Jag vill avsluta med att säga att arbetslöshet är en djupt allvarlig fråga. Det är inte en bokföringsfråga. Vi har tvingats till en serie smärtsamma besparingar för att få pengar över för att bekämpa arbetslösheten. Socialdemokraterna vill inte vara med där. Jag tycker att ni skall diskutera vidare inom partiet, så att ni kan delta på olika sidor för att bra samförstånd skall kunna uppnås. Men att bara låna sig fram och föreslå besparingar som inte är besparingar är både lättsinnigt och ansvarslöst.

Herr talman! Att hota och höja rösten, Börje Hörnlund, är ingen god samförståndsbörjan, i varje fall inte när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag förutsätter att Johnny Ahlqvist kommer att kommentera ungdomsfrågorna. Det förslag som Socialdemokraterna har lagt fram bygger på vår uppfattning att det skall leda till arbete och utbildning för unga människor. Börje Hörnlunds enligt min uppfattning utomordentligt klumpiga påhopp på vårt sätt att arbeta i arbetsmarknadsutskottet tycker jag inte alls är på sin plats. Jag tycker att Börje Hörnlund ändå kunde kosta på sig en viss lågmäldhet när det gäller 80-talets utveckling. Det är väl inte helt bortglömt under vilka förhållanden den socialdemokratiska regeringen tog över regeringsmakten 1982. Regeringen fick ägna 82, 83 och 84 åt att dra upp strategier för att betala det stora budgetunderskottet och för att komma till rätta med den höga arbetslöshet vi då hade. Under 80 talet -- det har jag sagt i tidigare repliker här -- behövde, alldeles riktigt, också den socialdemokratiska regeringen göra åtstramningar. Alla lyckades inte, men några lyckades vi komma överens om i denna kammare under senare delen av 80-talet. Det är faktiskt den socialdemokratiska regeringen som tog initiativet till en nedväxling av inflationen, vilket också drog i gång produktivitetsutvecklingsarbetet och inom välfärdsområdet ''växlade om'' så att vi fick ökad välfärd för samma summa pengar. Det var under dessa år, Börje Hörnlund, som Sveriges arbetsmarknad växte med 400 000 arbetstillfällen. Börje Hörnlund säger att det inte är de stora företagen som kommer att stå för tillväxten och arbetsplatsutvecklingen i landet utan de små företagen. Då måste man naturligtvis fråga sig varför regeringen drar så hårt i bromsen och försvårar utvecklingen på hemmamarknaden, som är så oerhört betydelsefull just för dessa mindre företag. Om dessa företag behöver riskkapital, varför säljer då regeringen ut statliga företag, som definitivt suger upp det riskkapital som mindre och medelstora företag verkligen behöver för att utveckla? Jag förstår inte alls hur det går ihop. I det program som Socialdemokraterna har lagt fram föreslår vi en mycket försiktig upplåning till investeringar. Vi har mycket svårt att förstå den upplåning som regeringen föreslår till kontantstöd,
Herr talman! Socialdemokratin hade nöjet att regera i högkonjunktur under hela 80-talet. Man kunde inte hålla i utvecklingen, utan Sverige hamnade under perioden 1989 fram till valdagen på egen hand och helt solo i utförsbacken. Ingela Thalén talade om att dra i bromsen, dvs. snåla. Jag kan inte se det som hon. Om regeringen lånar hundra miljarder kronor mer än vad man får in och ger sedan ut dem stimulerar man faktiskt för hundra miljarder kronor. Det kan man inte kalla stenhård åtstramningspolitik. Låt mig säga några ord om att låna sig fram. Jag vill då ta exempel från vägverkets område. Vägverket skall då ur ordinarie anslag, som det heter, någon gång 1994 -- 1995 betala amorteringar och räntor på lånet. Vägverkets ordinarie anslag har inte under hela 80-talet räckt till att bibehålla vägkapitalet. Det behövs egentligen mer av ordinarie anslag än vad som finns för att behålla vägkapitalet. Skall man då betala räntor och amorteringar ur det anslaget blir inte vägarna framkomliga. Det är ingen väg att gå. Jag diskuterar mycket gärna samförstånd. Det var synd att ni inte klarade ungdomarna -- det här är allvarliga frågor. Men man får inte välja hur lätta lösningar som helst.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att de hundra miljarder som den borgerliga regeringen redovisar i underskott för det här året betyder att man gör en försiktig satsning -- jag uppfattade det så. Vad menar Börje Hörnlund med det? Vad det handlar om är ju ofinansierade skattesänkningar för kapital och förmögenhetsägare! Utöver de hundra miljarderna finns ett underliggande budgetunderskott som bl.a. handlar om att man inte kan finansiera arbetsmarknadsfonden, dvs. att man därutöver behöver låna till kontantstöd. Så några ord om de investeringar som vi vill genomföra -- kommunikationsminister Odell har ju blivit berömd för att han vill satsa de här 4 miljarderna. Statssekreterare Per Egon Johansson sade vid en hearing i går att de 4 miljarderna inte är några nya miljarder. Han sade: Det är en omstrukturering av den socialdemokratiska regeringens beslut. Men det är ju inte några omstruktureringar av redan befintliga medel till investeringar i infrastruktur som vi behöver, utan det är nya medel, som representerar något bestående för framtiden, som vi behöver ha. Jag skulle vilja veta av Börje Hörnlund om han är beredd att satsa på infrastruktur, kompetensutveckling, utbildning och investeringar. Är Börje Hörnlund beredd att satsa t.ex. så, att kommunerna får en möjlighet att behålla sin riktiga och nödvändiga service för att människor som är i arbete skall kunna fullfölja sitt arbete och för att de som arbetar i offentlig sektor skall kunna fortsätta med det? Regeringens politik slår också på ett annat område. Jag skall ta ett exempel. I Dorotea är arbetslösheten över 8 %. Den kommunalekonomiska kommitténs och regeringens förslag innebär att Dorotea kommun blir av med 4:31 kr. i utdebitering. Hur tror Börje Hörnlund att detta drabbar sysselsättning, service och arbetsmarknad? Vad händer med barnen, ungdomarna och kvinnorna i en sådan kommun? Vad händer med ungdomspraktikplatserna, och vad händer med det tredje gymnasieåret i en sådan kommun? Sedan säger Börje Hörnlund att han tycker att vi skall satsa på det tredje gymnasieåret för att underlätta så att ungdomspraktiken också kan komma i gång och få en bättre start. Men varför i hela fridens namn avstyrker då den borgerliga majoriteten vårt förslag om ett tredje gymnasieår för dem som nu går ut den tvååriga gymnasieskolan, Börje Hörnlund?

Herr talman! Börje Hörnlund hade varit utrikes och där haft stor framgång. Det är kanske där han har framgången -- i regeringskretsen har han tydligen inte haft någon. I kompletteringspropositionen finns det egentligen ingenting av substans: en halv miljard till beredskapsarbeten; litet grusvägar, för att uttrycka det något vårdslöst. I övrigt har Börje Hörnlund inte fixat just någonting, trots sitt ibland litet storvulna sätt att säga att han skall slå till bromsarna. Uttalandet att regeringen inte tillåter en hög arbetslöshet blir mot den bakgrunden oerhört intressant. Börje Hörnlund är nu som arbetsmarknadsminister frank och säger att 10 % står utanför arbetsmarknaden. Han ser siffran framför sig. Min fråga är då: När slår regeringen till bromsarna? När kommer katastrofinsatserna? Är det vid en arbetslöshet på 4,2 % eller 5 %? När kommer insatserna, när blir det någonting? Uttalandena kan ju inte ha gällt bara ungdomsförslaget. 150 000 -- 200 000 jobb har försvunnit ur industrisektorn sedan högkonjunkturen 1990, Börje Hörnlund. Bara att flytta ut alla dem som hade de jobben har ökat produktiviteten. Om det egentligen har skett någon omstrukturering, någon konkurrensförbättring eller någon förbättring av produkternas kvalitet får vi se -- investeringarna kan ju vara av bristfällig natur, men produktivitetsökningen i industrin har åstadkommits tack vare detta. Till dessa 150 000 -- 200 000 människor kommer kanske 65 000 människor i den kommunala sektorn som nu kommer att hamna utanför arbetsmarknaden, och det rår regeringen direkt för. Vart skall de människorna ta vägen? Var går gränsen -- när sätts katastrofinsatserna in? Så till ungdomssatsningarna. Det är så, Börje Hörnlund, att ungdomar inte i något skede och något läge är ansvariga för den politiska situationen. De är offer för den i alla lägen. Börje Hörnlund säger att ungdomslagen var i offentlig regi. Men vad i Herrans namn är då det här för ett förslag? Det är ju också i offentlig regi. Vad vänsterpartiet kräver är att dessa ungdomar skall ut där de skall vara -- hos de privata arbetsgivarna, som skall ta ansvaret. Men Börje Hörnlund skall ha dem i offentlig regi igen. Det är egentligen ganska fantastiskt. De skall vara kvar inom systemet, så att säga. Vi vill ha ut dem. Då skall de ju ha praktik, och då skall de vara anställda av arbetsgivarna. Det skall vara en bodelning mellan ordinarie arbete och praktik. Jag erkänner mycket gärna att jag har velat förbättra det här förslaget. Men regeringen ser något hinder i de här två fallen. Varför? Skall man etablera ungdomslöner framöver? Det är den stående frågan här. När det gäller Rehnbergsfrågan vill jag bara säga att efter att ha försämrat för de arbetande med 7 miljarder, efter att ha fördelat ojämnt med kapitalbeskattningen, kommer man med detta i det här läget.

Herr talman! Kompletteringspropositionen, Lars Ove Hagberg, med de förslag som där föreligger och med det löfte som där är utställt -- att vi återkommer till hösten, när vi ser hur många som går in i det tredje gymnasieåret, och finansierar ungdomspraktikplatserna till fullo -- innebär sammantaget mellan 6 och 7 miljarder kronor. Sedan vill jag säga till Lars-Ove Hagberg att ett budgetunderskott på 100 miljarder måste vårdas. Det är inte bara att braka på. Det kan kännas behagligt att braka på och säga: ''Nu höjer vi med 20 miljarder, och så kör det och det.'' Men sådant agerande leder till att förtroendet för svensk ekonomisk politik minskar och att därmed räntenivån kommer att skjutas uppåt. Vi har inte råd med det. Jag tycker att det finns en klar brist i Vi får klara en ökande arbetslöshet och arbetslinjen med smärtsamma besparingar. Jag vet inte om Lars-Ove Hagberg därvidlag tänker vara med på båten -- det händer inte så ofta. Visst sker det stora produktivitetsförbättringar. Jag uppvaktas ju nu av ganska stora företag som är på kneken. Och plötsligt säger man till mig: ''Vi kan halvera personalstyrkan och tillverka lika mycket eller mer.'' Den fråga jag då ställer är: Varför har ni inte gjort detta förut, innan ni kom på obestånd? Det sker alltså mycket stora produktivitetsförbättringar i svenskt näringsliv. Hos dem som inte har förstått att de skall göra sådana förbättringar går det dåligt. När det gäller ''offentligt betalt men privat utfört'' vill jag säga att det egentligen är ganska lätt att förstå. Jag känner Lars-Ove Hagberg så pass att jag vet att han i själen begriper det -- men i talet ännu inte.

Herr talman! Jo, Lars-Ove Hagberg, vad det gäller är att skapa framtidstro i företagen. Realräntan för dem som vill placera utan att ta några risker är i dag i storleksordningen 9--10 %. En tredjedel av företagen går med förlust, och många får mycket låg avkastning. Vi kan inte ha ett läge i ekonomin där det är mycket lönsammare att inte ta några som helst risker -- bara placera pengarna -- än att satsa på framtidsinvesteringar. Jag trodde att Lars-Ove Hagberg hade förstått detta eftersom ni har varit med på att inte beskatta arbetande kapital. Men det behövs ytterligare någon fundering. Det är klart att om jag nu vore företagare och hade några miljoner och garanterat en stor real avkastning, men eventuell förlust om jag satsade dem, skulle det bli viss återhållsamhet. Sedan släpper man naturligtvis inte in Sparbanken i tidigare uppsättning, så vi är ganska oskyldiga i det sammanhanget. Men det gör det inte mindre tråkigt att lösa in notan. Vi kan inte låta banker gå i konkurs, det vet Lars-Ove Hagberg; då blir det ont värre. Ibland får man laga efter behov. Men det är klart att jag som arbetsmarknadsminister och intresserad av regionala utvecklingsfrågor mycket hellre skulle vilja ha de här 20 miljarderna i min hand än betala

Herr talman! Jag vill börja med att kommentera vad arbetsmarknadsministern sade om att de som är gråhåriga skall kunna arbeta halvtid. Det verkar nästan som om Börje Hörnlund nu räknar till sina meriter att delpensionen inte avskaffades. Får jag då erinra Börje Hörnlund om att det faktiskt var en socialdemokratisk motion som vann gehör i riksdagen och att det är därför som delpensionen är kvar. Det var i varje fall inte regeringens förtjänst. När det gäller ungdomslagen, som Börje Hörnlund så hårt kritiserar, hade den ändå i början av 80-talet till följd att man fick in ungdomarna i ett socialt mönster. Låt vara att det var på halvtid, men det var på halvtid därför att vi inte hade mer pengar än att vi kunde erbjuda halvtid, beroende på att vi ville följa de lagar och avtal som fanns på arbetsmarknaden. Man följde avtalsreglerade löner, och anställningen omfattades av ungdomslagen. Det är det ni inte vill göra, utan ni vill i stället införa en särlagstiftning för ungdomarna i samhället. Sedan kan jag lova Börje Hörnlund att vi från Socialdemokraterna inte skall sätta några käppar i hjulet för det förslag som regeringen har lagt fram i sin proposition. De käpparna kommer regeringen själv att sätta genom det förslag den har lagt fram. Jag har mycket svårt att tro, att man om man kör över den största parten på arbetsmarknaden, dvs. LO, kommer att kunna sälja in ett förslag som strider mot all arbetsrätt i detta samhälle. Ungdomslagen var vi överens om. Därför gav ungdomslagen ett bra resultat. Jag tycker att Börje Hörnlund förhäver sig litet grand när han säger att det är synd att man inte kan klara detta i utskottet. I nästa andetag säger han: Ert förslag kommer ändå inte att gå igenom i kammaren, tack och lov. Vad är det för mening att föra en förhandling i utskottet om arbetsmarknadsministern har den uppfattningen att hans proposition skall gå igenom oavsett vad som händer? Då finns det inget utrymme för förhandlingar. Vi socialdemokrater var beredda att kompromissa -- jag får hoppas att de signalerna har gått fram från de borgerliga utskottsledamöterna till arbetsmarknadsministern. Vi var beredda att minska kostnaden och gå så långt som att arbetsgivaren skulle betala 7 kr. i timmen för en yrkesarbetare. Det är just detta som är problemet med Börje Hörnlunds förslag. Det är så oerhört verklighetsfrämmande. När Börje Hörnlund redovisar förslagen i ungdomspropositionen låter det som om det var fråga om ungdomar som kommer direkt från gymnasiet. De ungdomar vi diskuterar är 20--24 år, ungdomar som är i de yrkesarbetandes ålder. De är yrkesarbetare inom byggbranschen, inom metallindustrin eller undersköterskor. De är fullt utbildade när de kommer till arbetsgivaren. Tycker inte arbetsmarknadsministern att arbetsgivaren skulle kunna betala litet grand för detta? Arbetsmarknadsministern inledde med att säga att det inte är ungdomarna som skall få betala. Det är ju ungdomarna som får betala för detta förslag, eftersom de inte får avtalsenliga löner. Hur skall en 23-åring som kanske har försörjningsbörda kunna försörja sig på de summor som ni erbjuder i propositionen, i stället för avtalsenlig lön? Hörnlund. Arbetsmarknadsministern förde i höstas fram ett förslag om ungdomslöner. Det blev starka reaktioner från ungdomarna i samhället mot detta. Är tanken att man nu skall återkomma med ungdomspraktiken, eftersom man inte fick igenom ungdomslöner från början?
Herr talman! Johnny Ahlqvist försvarade det tidigare ungdomslagsförslaget med att säga: Vi hade inte råd att betala. Det var klädsamt. Men jag kan inte förstå att det blev så stor köpkraft för den tidens ungdomar av att bara få betalning på halvtid. Det blir faktiskt klart större köpkraft för dagens ungdomar med det förslag som kammaren strax skall besluta om. Sedan vill jag buga mig för att Johnny Ahlqvist för partiets räkning uttalar att man inte tänker sätta käppar i hjulen. Jag förutsätter därmed att han också talar med de ledande kamraterna inom LO. De tillhör som bekant också socialdemokratin. Jag tror inte att folket i de breda lagren inom LO, som tillhör alla partier, sätter käppar i hjulet. Därmed skulle friden inträda. Ungdomarna slipper vara på gator och torg och får värdefull arbetsplatspraktik eller utbildning. Friska, sunda och starka går de in i ordinarie jobb när utvecklingen vänder.
Herr talman! Här beskyller arbetsmarknadsminstern svensk arbetarrörelse för att inte rätta sig efter den lagstiftning som finns. Det är faktiskt det Börje Hörnlund gör när han kritiserar oss och talar om käppar i hjulet. Vi har alltid inom svensk arbetarrörelse, oavsett om det varit fråga om den fackliga delen eller den politiska delen, respekterat den lagstiftning som har utformats i riksdagen. Jag skall ta upp en annan aspekt när det gäller ungdomspraktiken. Det förslag som kommit från arbetsmarknadsministern är omöjligt, eftersom ingen vet vad förslaget innebär arbetsrättsligt. Inte ens de borgerliga ledamöterna i utskottet vet vad propositionen egentligen innehåller. Det är därför man efter det att propositionen har lagts fram har föreslagit en tvångslagstiftning. De borgerliga i utskottet accepterade detta, eftersom man inte visste om avtal eller lagstiftning skall gälla. Börje Hörnlund kanske kan upplysa mig om huruvida det är kollektivavtalet eller särlagstiftningen som skall gälla i det här fallet. Jag vet inte det. Ungdomspraktiken slår sönder den ordinarie arbetsmarknaden. Börje Hörnlund har bara att läsa en artikel i dagens nummer av DN, där man skriver att ungdomar i dag inte får sin praktik så att de kan bli yrkesarbetare inom de vanliga yrkena. Det skulle vara intressant att veta hur man skall klara detta genom att låta dem komma in i någon annan slags praktik när de i stället behöver yrkespraktik för att bli yrkesarbetare. Den praktiken ger inte det här förslaget. De sex månaderna tillgodoräknas inte för en byggnadsarbetare som har 6 000 timmar yrkespraktik kvar för att bli yrkesarbetare. Sedan vill jag avslutningsvis nämna något som jag tycker är viktigt. Enligt förslaget skall arbetsförmedlingarna överta ansvaret som arbetsgivare. De skall se till att det är bra miljöer som ungdomarna kommer ut till. Men detta kräver att det avsätts resurer till arbetsförmedlingen. Det finns inga sådana resurser i dag, Börje Hörnlund. Ni har inte avsatt någonting extra för att man från arbetsförmedlingarna skall klara detta. Herr talman! Börje Hörnlund citerade här Runeberg. Jag kan i stället citera Björn Lundqvist, ungdomsarbetsförmedlare i Örebro, som kommer från verkligheten, vilket Börje Hörnlund kanske känner till. Han skriver så här: ''Så kom den goda natten då han'' -- dvs. Börje Hörnlund -- ''tänkte ut den finaste tanken hittills -- vi socialiserar hela näringslivet! Staten betalar lönerna till ungdomarna så slipper företagen den tunga utgiften.'' - - ''Några hundralappar om dagen kan ungdomarna klara sig på. På så sätt skulle hjulen börja snurra igen.'' Någonstans i Hörnlunds visioner ligger förmodligen tanken att arbetsgivarna skulle bli så tacksamma över den arbetskraft de fått gratis, att de av god vilja till slut kommer att betala lön. Kan ingen förstå att detta är trams!

Herr talman! Ledamöter! Vi kan konstatera att krisen är här och att arbetslösheten ökar kraftigt. Det har vi gjort under hela förmiddagen i den här debatten. Vi kan diskutera vilka orsaker till detta som föreligger. Det finns säkert ett flertal som kan föras fram. Den internationella lågkonjunkturen har nämnts. Bristande förmåga att under 80-talet klara åtstramningarna såväl från borgerligt som från socialdemokratiskt håll är självfallet också orsaker. Vi får inte heller glömma bort den politik som förs i dag, regeringens politik. Den innebär att vi stramar åt i tider av lågkonjunktur. Vi får stora problem med arbetslöshet och neddragningar inom t.ex. den kommunala sektorn och inom byggsektorn. Jag tror att det finns anledning att ifrågasätta den politik regeringen för. Överallt där man har försökt att föra den här kontraktiva politiken har man inte lyckats att få ner arbetslösheten. Man har tvärtom snarare fått en ökad arbetslöshet och en konstant arbetslöshet. Nu handlar det om att vi måste föra en politik som faktiskt klarar att skapa riktiga jobb. Vi måste vara medvetna om att marknadsekonomin inte är fullständig. Den klarar inte att lösa alla världens problem. Det finns en stor andel imperfektioner i marknaden. De kan inte lösas genom en ren marknadsekonomi. Det behövs också politiska åtgärder. Elver Jonsson säger att det kommer att ta tid att lösa problemen med arbetslösheten. Så lät det inte i valrörelsen. Då var det snarare så att vi inom en snar framtid skulle kunna garantera alla jobb och ett ekonomiskt uppsving utan dess like. I dag ser vi väljarnas dom över den här politiken. Väljarna avvisar den. De flyr det borgerliga alternativet. De har ett minskande förtroende för den borgerliga ekonomiska politiken. I detta läge, i denna desperation, väljer regeringen att kasta fram ett förslag om ungdomspraktik, ungdomsjobb, ungdomslöner eller vad man nu vill kalla det. Det finns en rad invändningar och en rad frågeställningar man kan göra angående detta. Den främsta är naturligtvis om förhållandet när det gäller arbetsrätten är riktigt, dvs. om det skall vara arbetsförmedlingen och inte arbetsgivaren som har arbetsgivaransvaret. Det har diskuterats en hel del under förmiddagen här i kammaren. Jag tänkte inte närmare gå in på den diskussionen. Jag tänkte diskutera det som jag ser som ett större problem. Ett antal av mina litet äldre kolleger har varit uppe och diskuterat just den här frågan. De har faktiskt sagt att ungdomar väldigt gärna vill ha det här systemet. Jag tror att de på sätt och vis har rätt. Det är riktigt att ungdomar vill ha sysselsättning hellre än att inte ha någonting att göra. Men jag tror att man har fel när man målar upp alternativen som att det antingen handlar om arbetslöshet eller regeringens förslag om ungdomspraktik. Man skulle kunna ställa sig den motsatta frågan, nämligen om ungdomar väldigt gärna vill leva på en inkomstnivå som är lägre än den som socialstyrelsen betraktar som existensminimum. När det gäller 18--19-åringar innebär regeringens förslag att om de har en hyreskostnad som är över 400 kr. i månaden, vilket de flesta ungdomar faktiskt har, lever de under existensminimum. Tillsammans med regeringens övriga politik med t.ex. bostadssubventionerna och bostadsfinansieringssystemet blir budskapet att såväl 18--19-åringar som 20--24-åringar skall bo kvar hemma. De har inte råd att flytta hemifrån. Den välfärd som har funnits och som har räckt till för 40-talisternas generation, räcker inte längre. Nu när det är 60 och 70-talister som skall flytta hemifrån, bilda ett eget hem och skapa ett eget liv räcker inte välfärden. Nu skall den monteras ner så att vi får råd med sänkta skatter för 40 talistgenerationen. Konsekvensen av det blir att fler ungdomar inte kommer att kunna leva på sin lön. Man kommer att leva på bidrag. Det är ingen bra lösning. Det är den kortsiktiga invändningen. Det finns också en mer principiell invändning. Det gäller ett antal frågeställningar som inte närmare har belysts och som inte närmare har getts svar på. Var kommer den ordinarie arbetsmarknaden för ungdomar att ta vägen? Nu säger utskottet, och regeringen i sin proposition, att det inte kommer att bli någon fara, eftersom det bara skall handla om extraordinära jobb. Men samtidigt säger Börje Hörnlund att företagen inte har råd med det socialdemokratiska förslaget. Hur skall de då ha råd att anställa en ungdom i ordinarie jobb om man samtidigt kan få ungdomar gratis. Jag är inte dummare än att jag inser att företag hellre väljer en arbetskraft som är gratis än en som kostar väldigt mycket pengar. Jag tror att detta kommer att gå ut över många grupper, t.ex. ungdomar, men även handikappade. Det finns också andra principiella invändningar. Är det statens uppgift att skapa tvångsavtal på marknaden? Borde inte arbetsmarknadens parter kunna sluta avtal? Jag tror inte att det är någon från Ny demokrati här, men det vore ganska intressant att höra deras syn på marknaden, som de pratar så varmt om i andra sammanhang, och hur den skall kunna lösa problemen själv. Nu går man helt emot detta och säger att marknaden inte klarar detta själv. Nu måste politiker gå in och se till att ungdomar får jobb. Man kan också ifrågasätta vilket värde ungdomar kommer att känna när de betraktas som gratis arbetskraft. De vet att deras arbete inte är värt något för arbetsgivaren. Jag tror inte att det är ett bra sätt att skapa självförtroende hos ungdomar. En annan sak som Ny demokrati pratade mycket om i valrörelsen blev det inte mycket av, nämligen de riktiga jobben. Är det något som inte ger riktiga jobb, är det detta förslag. Den kanske största principiella invändningen mot det här förslaget gäller om det innebär en marknadsanpassning av lönerna. Om man resonerar utifrån ståndpunkten att man skall sänka lönerna för varje grupp som kan vara svår att placera på arbetsmarknaden, finns det en självklar risk för att nästa grupp som man sänker lönerna för kanske är handikappade, invandrare, litet äldre människor eller kvinnor. Det kunde vara intressant att se om vi vill ha ett marknadsanpassat system. Detta är några principiella frågor som vi inte ser svar på i regeringens proposition eller i utskottets betänkande. Jag tycker att Socialdemokraterna har ett förslag som faktiskt är bättre. Det gäller våra förslag om ungdomsjobb. Det innebär avtalsenliga rättigheter och avtalsenliga löner. Jag tycker att det arbetsmarknadspolitiska program med 100 000 nya arbets och utbildningstillfällen som vi har lagt fram är bättre. Detta är ett mycket farligt steg att ta. Jag vill yrka bifall till reservation 15.

Herr talman! Marianne Andersson hävdar att bidragen är på samma nivå som utbildningsbidragen, och det är säkert sant. Jag vet inte, men jag litar helt på Marianne Andersson i det sammanhanget. Men det finns ju vissa skillnader, och det har också medgetts här i kammaren i dag. Faktum är att i systemet med praktikplatser ligger inte bara utbildning utan också jobb. Då är frågan: Skall ungdomar ha sämre betalt än andra som gör samma arbete? Mitt svar på den frågan är ett klart och entydigt nej. Då får vi försöka hitta andra metoder att skapa jobb för ungdomar. Enligt Marianne Andersson står valet mellan arbetslöshet eller regeringens förslag till ungdomspraktik. Det är inte sant. Det finns mer än två vägar. Det finns ungdomslagen, som i och för sig är ett dåligt system i vissa avseenden. Det ger inte den möjlighet att försörja sig själv som det borde göra. Men det finns också det nuvarande socialdemokratiska förslaget om ungdomsjobb, som är betydligt bättre. Det är ett problem att ungdomar inte känner sig behövda, säger Marianne Andersson. Jag håller helt med om det. Men jag tror inte att förslaget om ungdomspraktik gör att ungdomar känner sig mer behövda. Jag skulle inte känna mig speciellt behövd, om jag kom till en arbetsplats och visste att arbetsgivaren har tagit emot mig tack vare att han slipper betala någonting för det arbete jag utför. Jag vet inte om det är ett kriterium för att känna sig behövd, att man skall vara gratis arbetskraft. Så till frågan om socialbidrag. Man kommer under existensminimum, och jag kan inte tycka att det är bra. Företrädarna för majoriteten kan möjligtvis förklara varför de tycker att det är bra att på politisk väg inrätta system som skapar bidragsberoende. Jag tycker inte att det är något bra system. Marianne Andersson får gärna förklara vad hon tycker.

Herr talman! Att den borgerliga majoriteten förespråkar ''den enda vägen'' är inte okänt vid det här laget. Det verkar ge genomslag även inom arbetsmarknadspolitiken. Där finns tydligen också bara en enda möjlig väg, och det är regeringens förslag om ungdomspraktik. Jag vill återkomma till det Marianne Andersson har sagt här. Det är klart att det finns ett problem, om det Marianne Andersson säger också är majoritetens åsikt. Om ungdomar skall ha lägre lön under tiden de lär in ett jobb, finns det ingen anledning att i framtiden, när vi har en bättre arbetsmarknadspolitisk situation än vi har i dag, återgå till fullvärdiga och normala löner för ungdomar. Ungdomar kommer ju även i framtiden att kunna jobbet sämre än de som har erfarenhet, och under den tiden skall de ha lägre lön -- det resonemanget förefaller logiskt för de partier som redan under högkonjunkturen förespråkade ungdomslöner. Nu tror och hoppas jag att Centern inte var med bland de partierna, men det fanns ju de som resonerade så inom den borgerliga koalitionen. Med det synsättet förefaller resonemanget väldigt logiskt. Men det är litet tragiskt i så fall, för då är det ju delvis nya besked vi ger. Det handlar inte bara om ungdomspraktiksbidrag under en kort övergångsperiod när vi har ett dåligt arbetsmarknadspolitiskt läge, utan då handlar det också om ett längre perspektiv. Jag tycker att den borgerliga majoriteten klart skall uttala vad det är man vill.

Herr talman! Det som Marianne Andersson beskriver som klarhet i utskottsmajoritetens förslag när det gäller det arbetsrättsliga förhållandet innebär den lag som utskottsmajoriteten föreslår, som utgår från tankegångarna att man med den här åtgärden skall vara undantagen från anställningsförhållandet. Det är det som man kort brukar kalla för en tvångslag. Utskottets majoritet anser att oavsett förhållandet på arbetsplatsen skall dessa unga människor inte ha rätt att förhandla om sina villkor, eftersom de har placerats där med hjälp av utbildningspraktik. Enligt vår uppfattning är det just detta som skapar osäkerheten på arbetsmarknaden. Med det förslag som vi har lagt fram skulle man ha röjt undan den osäkerheten. För tydlighetens skull vill jag poängtera att det socialdemokratiska förslaget inte innebar någon tillsvidareanställning. Det var också en särskild, kortsiktig åtgärd för att undanröja ett mycket stort problem, nämligen att unga människor inte får någon fast förankring på arbetsmarknaden i det sysselsättningsläge som vi har i dag. Jag menar att utskottets majoritet har skapat ett problem i stället för att lösa ett problem.

Herr talman! Mycket är redan sagt i denna debatt. Snart börjar det kanske bli rundgång. Det har målats med mycket dystra färger. Arbetslösheten ökar, och inte oväntat ökar den mest för ungdomar. Unga människor drabbas mycket hårt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många riktiga jobb just nu. Därför är en ekonomisk politik som skapar riktiga jobb det bästa. Det har diskuterats mycket här redan, och jag lämnar därför den frågan. Vi vet att det är de svagaste på arbetsmarknaden som trängs undan först. Unga människor som har liten eller ingen erfarenhet hör till dem som ställs utanför. De hamnar i en ond cirkel: utan erfarenhet, inget jobb -- utan jobb, ingen erfarenhet. Vi måste hitta ett system som stärker unga människors konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det kan vi göra genom att ge praktik, erfarenheter, kunskaper och vägledning i ett system likt det som föreslås av utskottet. Vi kan inte göra det genom att på ekonomisk väg konkurrera ut andra människor från arbetsmarknaden. Det är ingen lösning. Man får i denna diskussion lätt intrycket att ungdomar skulle vara en homogen grupp. Ingenting är mer fel. Det enda gemensamma är just att de inte uppnått en lika aktningsvärd ålder som de flesta av dagens debattörer. I övrigt är de olika människor med olika bakgrund, olika erfarenheter, olika arbetslivserfarenhet, olika framtidsplaner och olika drömmar. Därför krävs ett flexibelt system. Socialdemokraternas förslag innebär sammanfattningsvis ungefär detsamma som en anställning med rekryteringsstöd eller en avtalad inskolningsplats. Då är det naturligtvis lätt för Socialdemokraterna att ta bort dessa åtgärder. Men verkligheten har visat att dessa åtgärder inte räcker. De är alldelels otillräckliga och passar bara för några få. Vi föreslår i stället något helt annat och behåller rekryteringsstödet som ett vettigt komplement. Socialdemokraternas förslag är säkert bra för vissa grupper av ungdomar, och bra i teorin. Men teori och praktik är inte riktigt samma sak. Det är därför vi föreslår någonting annat. Vi vill inte ha ett smalt system, som bara kan ge några få platser, som bara passar för några få människor. Vi vill inte ha ett system där subventionerad arbetskraft tränger undan de ordinarie möjligheterna. Vi vill inte ha ett system med mycket krångel och oklarheter. I stället föreslår vi ett system där extra platser skapas, där många människor på ett flexibelt och individuellt anpassat sätt kan få en god introduktion, en god erfarenhet, en investering i sin egen framtid. Jag ser i systemet med ungdomspraktik mycket stora möjligheter: möjligheter för unga människor att få pröva på en ny bransch och ett nytt yrke, att se om det man har tänkt sig passar för en själv -- möjlighet att se om man trivs. Det ger möjligheter att skaffa den praktik och erfarenhet som krävs för att kunna få ett riktigt jobb. Det ger möjligheter att få in en fot på en arbetsplats och få kontakter, som kan leda vidare, förhoppningsvis till en riktig, fast anställning. Martin Nilsson angrep tidigare 40-talisterna. Jag kan till viss del gärna instämma. Mycket av politiken har alltför länge varit anpassad just för 40 talisterna av 40-talisterna. Självfallet finns det nu ett intresse av att ungdomarna skall komma in på arbetsmarknaden, så att 40-talisternas pensioner kan betalas. åringarna nu inte skulle kunna ha råd med en bostad, inte kunna flytta hemifrån. Det har länge, om inte alltid, varit alldeles omöjligt. Men det beror inte på den nuvarande regeringens förslag till omläggning av bostadsubventionerna utan på den gamla bostadspolitiken. Det är visserligen inte det dagens debatt handlar om. Men den tidigare förda bostadspolitiken är bara en av orsakerna till att svensk ekonomi fungerar som den gör i dag och till att arbetslösheten är så hög. Det nya förslaget innebär definitivt inte att det skulle bli sämre, tvärtom. Martin Nilsson sade också att ersättningen är alldeles för låg. Det är helt riktigt att ersättningen inte är så hög. Annars skulle det ju inte vara bättre betalt att få ett riktigt arbete. Ersättningen för ungdomspraktik är inte ungdomslön. Det här är ett system som innebär att det är skillnad mot riktiga löner. Skillnaden måste vara någorlunda stor, för att man skall vilja satsa på att få ett riktigt jobb. Det får inte heller vara för bra betalt att ha ungdomspraktikplats jämfört med en ordinarie utbildning. Det är också praktiskt att använda utbildningsbidragen, eftersom det är ett system som redan existerar. Det likställer denna praktik med annan arbetsmarknadsutbildning och innebär att ändringar kan ske på samma sätt som för denna. Herr talman! I dag är arbetslösheten högre bland killar än bland tjejer. En välvillig tolkning skulle kunna vara att arbetsgivarna har upptäckt att tjejer är mycket attraktiva som arbetskraft. Tyvärr tror jag inte att det är så. Orsaken är snarare vår könssegregerade arbetsmarknad. För att fortsättningsvis kunna garantera jobben och alla de tjänster som utförs i den offentligt finansierade sektorn krävs en god samhällsekonomi. Att kommunerna nu skulle sätta i gång att i ännu högre grad leva över sina tillgångar är knappast någon lösning. Sådant brister förr eller senare med en förfärlig smäll. Det har vi redan sett. Då går det ut över produktionen av de viktiga tjänsterna. Jag tycker att det är mycket bättre att kommunerna i god ordning sanerar sin ekonomi, ser över verksamheten och drar in det som är minst angeläget, i stället för att fortsätta att leva över sina tillgångar och sedan bli tvungna att dra åt svångremmen utan kontroll. Herr talman! Till sist vill jag ta upp en annan fråga som nämns i detta betänkande. Det gäller grupplivförsäkringar för AMU-studerande, doktorander m.fl. I det nuvarande systemet likställs inte homosexuella sambor med heterosexuella. Utskottet trycker här på vikten av att frågan löses. Här bör partnerskapskommitténs förslag avvaktas, liksom i andra frågor som rör likställigheten mellan homosexuellas och heterosexuellas samlevnad. Det är min förhoppning att detta sker snarast. I detta fall är det inte en avtalsfråga. När nu parterna har slutit i mitt tycke dåliga avtal, måste inte staten följa efter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i AU11.

Herr talman! Jag vill bara ställa ett par frågor till Bo G. Jenevall angående ungdomspraktiken. Det är en ganska intressant kovändning som Ny demokrati tar sig för i kammaren. Jag fick under hela valrörelsen, när vi var ute och pratade om arbetsmarknadspolitik, ett intryck av att Ny demokrati förespråkade vad de kallade riktiga jobb. Det kanske är ett begrepp som inte gäller så mycket längre. Detta är konstgjorda jobb, som inte fyller någon som helst funktion mer än att erbjuda kortsiktig sysselsättning för ungdomar, dessutom på ett helt felaktigt sätt -- vilket jag redovisade i mitt inlägg -- som gör att ungdomar inte känner sig behövda, inte får riktiga arbetsuppgifter. Jag har svårt att få det att gå ihop med det som Ny demokrati sade i valrörelsen. Man pratade dessutom i valrörelsen mycket högt och fint om marknadens förträfflighet, om hur marknaden skulle lösa alla problem. Nu vill man t.o.m. ingripa när arbetsmarknadens parter har träffat avtal och kommit överens. Då säger Ny demokrati att pappa staten måste gå in och erbjuda en lagstiftning, som gör att man kan tvinga fram lägre löner för ungdomar. Sanningen är den att Ny demokrati vill ha ungdomslöner, även i en högkonjunktur. Det är möjligt att det kommer att bli en folkstorm, men jag tror inte att det blir det i den bemärkelsen att Ny demokrati väcker den mot LO, utan snarare i den bemärkelsen att landets ungdomar, när de upptäcker att de får löner som understiger existensminimum, startar en folkstorm.
Herr talman! Det är ett fullständigt horribelt resonemang, och det stämmer väl in på socialdemokratisk politik. Sluta att sitta i knät på LO! Försök att ta ett ansvar i det hus ni sitter i! Är det inte bättre för ungdomarna att de får arbete än att ni skall joddla om era löner? Ni talar ju om någonting som inte existerar. Står ni fast vid de här sakerna kommer ungdomarna inte att få någonting alls, och då blir det noll. På det här sättet får de inte bara arbete och betalt för det, utan också en möjlighet att komma in i systemet. Marknadsekonomi och marknadskrafter tror jag att vi har mera erfarenhet av än vad ni har.
Herr talman! Nu är det inte så, Bo G. Jenevall, att alternativen är att antingen få jobb enligt regeringens förslag eller inte få jobb. Sanningen är den, att ni med förslaget om ungdomspraktik undanröjer ni alla möjligheter för ungdomar på den ordinarie arbetsmarknaden, som de på fullt normala villkor kan ge sig in på. Om vi nu går in på rent marknadsekonomiska spekulationer måste jag fråga: Vem kommer att vilja anställa ungdomar som kostar lika mycket som normal arbetskraft kostar, när det samtidigt finns ungdomar som är gratis för företaget? Det är helt uppenbart att ungdomar drabbas. Dessutom har vi lanserat ett förslag som innebär att ungdomar kommer att kunna få jobb. Min fråga är då: Vad är det för fel med det program vi har lagt fram, som innebär att vi erbjuder 100 000 nya arbetstillfällen runt om i Sverige? Jag hoppas att Ny demokrati kan svara på den frågan. Det är riktiga jobb, men det är inte ungdomspraktiken.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Äldreomsorgen är dålig. Den kan bli sämre. Den kan också bli bättre. Ekonomin är dålig. Den skall förhoppningsvis bli bättre. Jag har från denna talarstol redogjort för åtgärder som skulle kunna förbättra både åldringsvården och ekonomin, dvs. förbättra åldringsvården med åtgärder som kostar mindre pengar. Detta har man tyvärr icke tagit ad notam, men med åsnans envishet framför jag budskapet igen. Vad är det som hindrar? Jo, det är blockpolitiken som gör att man har svårt att samarbeta mellan blocken och också med Ny demokrati. Halva kammaren svimmade en gång då vi röstade som man inte trodde att vi skulle rösta. Det är också det dubbla huvudmannaskapet mellan landsting och kommuner som är ett problem. Vi har då föreslagit konstruktiva åtgärder för hur detta skall kunna tillrättaläggas. Vi anser att man genom att bygga flera ålderdomshem kan lösa problemet. Det finns en utredning av Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi som visar att man sparar i genomsnitt 100 000 kr. per patient och år med ett boende på ålderdomshem i stället för hemmaboende. Men det viktiga är att man får en bättre framtid, ett bättre boende för denna person som behöver ständig vård. En stor effekt skulle också vara att man då kunde använda den arbetslösa byggarbetskraften till att delta i byggandet av dessa ålderdomshem. Detta har inte gått, och nu är det dags att ta ett tag då det gäller det dubbla huvudmannaskapet. Jag skall här med ett konkret exempel visa vad det handlar om. Ett genomsnittligt vårdande på ålderdomshem kan kosta 1 000 kr., kanske upp till 1 500 kr. Ett genomsnittligt vårdande på B-sjukhus, långvårdssjukhus och akutsjukhus kostar 2 000 kr. eller upp till 2 000 kr. Då tycker man att ålderdomshem som erbjuds i privat regi skulle vara ett intressant alternativ, speciellt som det sparar pengar, men så är icke fallet. I Sollentuna finns det ett projekt som kallas Turehemmet, med plats för tio senildementa patienter, och kostnaden är 1 100 kr. Hemmet sköter både den kommunala biten och landstingsbiten med läkare, sjuksköterskor, omvårdnad och allt vad därtill hör. Tyvärr är Sollentuna kommun icke intresserad, därför att man för 1 100 kr. får samma patienter vårdade på sjukhus, akutsjukhus och långvårdssjukhus, oavsett att kostnaden faktiskt är 2 000 kr. Kommunen ser bara den bit som kommunen behöver betala, nämligen 1 100 kr. Därför har man diskvalificerat detta hem, trots att socialstyrelsen vid en utförd inspektion kunnat konstatera att detta är en mycket bra modell för hur man ordnar alternativt boende för senildementa. Det är en byggnad som är ett hem och inte en institution. Detta hjälpte inte, och då alla andra argument tog slut konstaterade man att det var för mycket buller på Sollentunavägen, där hemmet skulle ligga. Då kan jag konstatera att det på Spångavägen är lika mycket buller, men där skall man just återuppföra ett under 70-talet nedrivet ålderdomshem. Det revs därför att byggnormerna inte passade. Det var en halv kvadratmeter för liten boendeyta för dem som vårdades där, och därför bestämdes det att man skulle riva detta hem, trots att alla gamlingar som bodde där tyckte att det var alldeles utmärkt. Nej, de skulle vara på institution och åka fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset i ambulans. På Spångavägen, där det är lika mycket buller som på Sollentunavägen, får man minsann bygga ett ålderdomshem.

Då skulle kommunerna ta till vara de ekonomiska möjligheter som finns att ordna alternativa vårdformer.